Fru talman! Thage Peterson tycker att jag använder mig av sluggerargument. Jag förstår inte riktigt den svnpunkten. I all ödmjukhet har jag från denna plats försökt klara ut var socialdemokratin principiellt och ideologiskt står när det gäller industripolitiken. Jag beklagar om detta betraktas som användande av sluggerargument. I så fall måste det innebära att Thage Peterson avböjer en ideologisk debatt i denna fråga, därför att han anser den vara obehaglig. Men det är oerhört väsentligt med tanke på framtiden att det klaras ut hur socialdemokratin ser på statens ansvarstagande när det gäller näringspolitiken. Det räcker ju inte med att ha en lång önskelista. I och för sig kan den vara trevlig, inte minst inför ett val, men givetvis kostar det en hel del pengar. Det rör sig om åtgärder här och åtgärder där utan inbördes sammanhang och utan principiell grundsyn. Har Thage Peterson övergett sin ideologi? Hur mycket ansvar skall staten ta? Jag tog ett exempel. Ute på de arbetsplatser där jag har varit och där man har problem frågar man sig: Var anställningsgarantin bara aktuell för de varvsanställda? Det är en principiell fråga som jag tycker att Thage Peterson nu måste svara på. Jag förmodar att han i varje fall möter frågan på arbetsplatserna. Thage Peterson säger att jag föraktar löntagarfonderna. Nej, inte alls. Tvärtom ser jag rätt kyligt på den typen av system. Det har sina fördelar. Men det grundläggande felet i den uppläggning som socialdemokratin ursprungligen valt och som socialdemokratin, trots att systemet gjorts om ett par tre gånger, håller fast vid är att man tar bort det enskilda engagemanget. Även om den nyvalde Metallbasen häromdagen antydde någonting annat, noterade man nästa morgon att SSU:s ordförande sade att det inte kan bli fråga om omorientering. Var står socialdemokratin egentligen? Jag utgår från att det officiella budskapet gäller, dvs. att det är den gamla typen av löntagarfonder som man också fortsättningsvis förespråkar. Den kan jag inte acceptera, eftersom de har en principiellt främmande inriktning — en inriktning som inte är möjlig att anpassa till det samhällssystem som vi har, med ett decentraliserat ansvar för företagens verksamhet. Sedan säger Thage Peterson: Men investeringsbenägenheten är ju inte vad den har varit. Nej, förvisso är den inte det. Vi måste alltså se till att främja investeringarna. Men det gör man ju i dag inte i första hand genom att skapa fram nytt kapital, utan det gör man genom åtgärder som verkar på efterfrågesidan, som höjer lönsamheten, som ökar offensiviteten i näringslivet och som gör att företagen efterfrågar kapital. Då finns också kapitalet. Den låga investeringsbenägenheten i dag är alltså inget argument för löntagarfonder. Tvärtom vet vi som har med småföretagen att göra att i synnerhet småföretagen är mycket oroade över den här löntagarfondsdebatten och att den har verkat i hög grad återhållande på investeringsbenägenheten. Får jag till slut säga att jag är den siste som vill stänga dörren för konstruktiva samtal om hur industripolitiken i framtiden skall utformas.

Fru talman! Arbetarrörelsen har utarbetat ett löntagarfondsförslag. Om det vill vi mötas i en ärlig diskussion med näringslivet. Och vi har visat öppenhet, men hittills mötts av enbart hänsynlös konfrontation. De borgerliga regeringar där industriministern har medverkat har ju torpederat arbetet i den statliga löntagarfondsutredningen. Jag tycker att herr Åsling borde, åtminstone så länge han är industriminister, hålla sig en bit ifrån de mest vildsinta propagandakampanjerna från de aggressiva grupperna i Svenska arbetsgivareföreningen och också ta avstånd från högerns hjälporgan Svenska företagares riksförbund i stället för att svälja med hull och hår den propaganda som de svarar för. Visst kan jag föra en ideologisk debatt med industriministern. Jag gjorde en ansats till det i min inledning, när jag sade att vi socialdemokrater inte kan acceptera den syn som de borgerliga har på de anställda och på samhället. Vi anser att de anställda och samhället måste ha ökade möjligheter i industripolitiken att vara med och bygga upp Sveriges industriella framtid. Vad får jag då för kommentarer? Jo, industriministern verkar helt främmande för den svaga industriella utvecklingen i vårt land. Han har ingenting annat att komma med om de låga industriinvesteringarna än ett beklagande, inget annat om det dåliga bostadsbyggandet än ett beklagande. Han har inte en enda kommentar till att 30 000 industrijobb gått förlorade på ett enda år! Min fråga är: Följer inte industriministern med vad som pågår i det svenska samhället? Läser inte herr Åsling tidningarna eller ser på TV? Varenda dag skildras ju där hur industrier slår igen, hur arbetslösheten ökar, hur råvaran till skogsindustrin saknas och hur bostadsköerna växer. Har inte industriministefn hört talas om LM i Olofström eller Kockums Varv i Malmö? Har inte industriministern uppmärksammat att tre stora fackliga organisationer — Livsmedels, Fabriks och Metall — på kort tid hållit kongresser i Stockholm och hur de alla har uttryckt sin oro över vad som pågår i svensk industri: oro för fortsatt utslagning av industriarbetsplatser, oro över att vi förlorar marknadsandelar och oro för hur framtidssatsningarna rasar i den svenska industrin? Har inte herr Åsling hört talas om allt detta? Man kan verkligen ställa sig den frågan, eftersom regeringen sitter som om ingenting hade hänt. Nu förstår jag möjligen bättre varför industriministern säger nej till många av våra förslag för att utveckla svensk industri och åstadkomma offensiva satsningar genom att öka byggandet, genom att göra trafikinvesteringar, genom att ta fram råvaran till skogsindustrin och genom att ge klartecken till energiinvesteringarna. Är det verkligen så illa att herr Åsling inte har upptäckt hur det ser ut i landet?

Fru talman! Jag hänger mig inte åt hänsynslös konfrontation. Men jag vill veta var mina politiska meddebattörer står för att vi skall få en meningsfull dialog. Jag tar avstånd från debatter, informationskampanjer etc. som bara har till uppgift att polarisera debatten och minska möjligheterna till breda samförstånd. Det borde Thage Peterson veta. Jag tror ändå att det är angeläget att man på ett helt annat sätt än vad socialdemokratin gjort i sina reservationer till utskottsbetänkandet och på ett helt annat sätt än vad Thage Peterson gjort i sina inlägg försöker fastställa var socialdemokratin står rent principiellt. Jag sade i mitt anförande att jag är beredd att fortsätta att verka för de anställdas ökade inflytande i näringslivet. Det är t.o.m. en avgörande resurs för att vi skall få den vitalitet vi eftersträvar i näringslivet.

Jag anser att man i stället bör ge de företag man har arbetsro. Man bör respektera den associationsform som aktiebolagen utgör. Det är en kapitalsammanslutning, och den bör man respektera för vad den är och i stället öka möjligheterna för människor med ett personligt engagemang att bilda egna företag i en ny associationsform, nämligen arbetskooperativets. Det är en principiellt viktig fråga i det här sammanhanget, och den har t.ex. Thage Peterson inte velat ta upp till diskussion. Vi har förlorat industrijobb, säger Thage Peterson. Förvisso har vi det! Men det finns ju från socialdemokratins sida inte tillstymmelse till analys av varför vi gjort det, av vad det är som ligger bakom vår bristande konkurrenskraft. När man ger sig in i en diskussion om vilka åtgärder som skulle kunna sättas in för att vrida det hela rätt igen, så stannar man upp inför generella utfästelser och önskemål om mera planering, om förtroendefulla samtal med näringslivet etc. Det är naturligtvis vällovligt, men ingen skall tro att det löser problemen. Problemen måste vi lösa genom att restaurera svensk ekonomi och genom att få ett kostnadsläge här i landet som gör att vi återvinner vår konkurrenskraft samt naturligtvis genom att utnyttja våra produktionsresurser bättre. Men där måste man på ett helt annat sätt än Thage Peterson nyss skisserade göra en omsorgsfull prioritering av insatserna. Byggandet är självfallet viktigt, men det måste vägas mot de andra angelägna investeringsbehoven. Det måste vägas mot andra anspråk på kreditmarknaden. På energisidan har offensiven för att få ett effektivt energisystem här i landet startat med de borgerliga regeringarna. Det var länge ett försummat kapitel. Nu märker vi också effekten, om inte socialdemokratin bromsar i fråga om den praktiska tillämpningen, som man har gjort på ett beklagligt sätt när det gäller utnyttjandet av skogsavfallet, som jag sade. Det gäller även här att leva som man lär, Thage Peterson. När det gäller energiförsörjningen är faktiskt så mycket på gång att man kan säga att det kanske är den mest expansiva sektor som vi f. n. har i svenskt samhällsliv.

Fru talman! Kärnfrågan i den ekonomiska situation vi befinner oss i är industrins möjligheter att genom förbättrad konkurrenskraft hämta hem reala resurser till Sverige. Vi måste kunna höja våra marknadsandelar på exportmarknaderna, och även inom landet måste vi kunna öka vår konkurrensförmåga gentemot importerade produkter. Samtidigt är Sverige en öppen ekonomi, som i hög grad är beroende av omvärlden. Vi kan inte avskärma oss från vad som händer i världsekonomin. Och det betyder bl.a. att vi hela tiden måste anpassa oss till förändrade konkurrenssituationer. Genom politiska beslut — inte minst genom en ambitiös arbetsmarknadspolitik — kan vi underlätta de nödvändiga omställningarna. Men industripolitikens uppgift är att slå vakt om den drivkraft som ger oss långsiktigt varaktiga jobb. Vi liberaler har alltid hävdat att detta sker bäst om företagen får allmänt goda förutsättningar. Det är generella åtgärder inom industripolitikens ram som skapar nysatsningar, innovationer och en positiv företagaranda. Staten måste avstå från detaljerad styrning av branscher och enskilda företag. Annars minskar konkurrensen och försämras effektiviteten. De mindre och medelstora företagen har en avgörande betydelse för den totala sysselsättningen. Småföretagen är livsviktiga inte minst för regionalpolitiken. De har lättare att anpassa sig till förändringar och klarar sig således ofta bättre än specialinriktade och därmed konjunkturkänsliga storföretag. Marknadsekonomin är uppbyggd på ett decentraliserat beslutsfattande. Det är de många, enskilda besluten som ger stabiliteten och som minskar risken för felsatsningar. Att stödja småföretagen är alltså viktigt i sig. Men det är också så att dagens småföretag är ”grogrunden” för kommande generationer av storföretag. Det stöd vi ger ut i dag kan, när företagen har vuxit ut och konsoliderats, ge flerfalt tillbaka i form av sysselsättning och skatteintäkter. På flera punkter i näringsutskottets betänkande 64 vill utskottet avvakta, i första hand därför att en småföretagarproposition är aviserad från industridepartementet till våren. Flera frågor är också under utredning. Skattefrågan är en sådan. Det råder inget tvivel om att familjeföretagens skattesituation i många fall har verkat hämmande. Arbete pågår med att se över reglerna för att man bättre skall kunna slå vakt om det arbetande kapitalet inne i företaget. Ändå gör socialdemokraterna i näringsutskottet ett stort nummer av att utskottet nu avvaktar resultatet av utredningen och dess uppföljning i småföretagarpropositionen. Jag tycker att det är att slå in öppna dörrar. Det är ett samhällsintresse att man undviker att företag finansiellt urholkas vid exempelvis företagsöverlåtelser eller generationsskiften. Visst. Det är vi överens om. Det var därför regeringen förra året tillsatte den särskilda företagsskattekommittén. I det här sammanhanget kan jag inte låta bli att peka på den betydelse som överenskommelsen om drastiskt sänkta marginalskatter kommer att få. En sänkt marginalskatt ökar arbetsviljan. Det lönar sig att arbeta någon timme extra. Det kommer att bidra till att sanera dens.k. ”grå” marknaden, och på sikt kommer marginalskattesänkningen att påverka vår höga bruttolönenivå och därmed underlätta för företagarna att anställa mer personal och öka produktionen. En annan punkt där socialdemokraterna reserverat sig är när det gäller underleverantörernas ställning. Många av de produkter Sverige exporterar eller säljer inom landet innehåller en stor del komponenter som importerats från utlandet, men framför allt består produkterna av en mängd delar som köpts upp från andra tillverkare inom landet. Dessa underleverantörer är ofta småföretag som står och faller med kundens förmåga att avsätta sina produkter. När nu storföretagen inte bara börjat få problem med sin export utan dessutom i stor utsträckning börjat köpa sina insatsdelar från utlandet i stället för från svenska leverantörer, så blir våra småföretag naturligtvis dubbelt drabbade. Min egen erfarenhet har jag från en bransch, snickeriindustrin, där det här problemet är mycket påtagligt. Det kan vara mycket svårt för ett litet företag att kombinera kravet på hård specialisering för att bli effektivt med önskan att tillverka flera produkter till ett större antal kunder och därmed sprida riskerna. Av propositionen framgår att regeringen har insett att underleverantörernas problem till viss del är av en speciell karaktär. En särskild arbetsgrupp har också tillsatts inom industridepartementet. Den utredning som socialdemokraterna föreslår är alltså dess bättre redan på gång. De regionala utvecklingsfonderna är den största satsning vi har gjort på mindre och medelstora företag. Då företagarföreningarna omvandlades till utvecklingsfonder med landstingsanknytning skapades ett instrument för mer direkt stöd och engagemang i de mindre företagens problem. Ett av de viktigaste strävandena nu måste vara att bibehålla karaktären av stöd för just denna del av industrin eller för småföretagsverksamheten i vidare mening. Det är bl.a. det vi vill poängtera med vår motion 786. Det finns nämligen tecken som tyder på att bland dem som tar fondernas olika tjänster i anspråk finns fler och fler relativt stora företag. I och för sig är det naturligtvis inget fel i det. Men risken är att fonderna anpassar sitt sätt att arbeta därefter och att servicen till våra småföretag blir lidande på det. När man rekryterar personal till fonderna är det därför viktigt att man trycker på erfarenheter från de problem som mindre företag brottas med i sin vardag. Situationen är i mycket olik den som storföretagen har att möta, och erfarenheterna kan inte alltid överföras från den ena problemvärlden till den andra. I vår motion påpekar vi också att fonderna i högre grad än nu borde kunna initiera samarbete mellan högskolornas forskare och småföretagen, förenkla kontakterna mellan företag och olika myndigheter och också arbeta för samverkan mellan småföretag. Socialdemokraterna vill ha mer pengar till de regionala utvecklingsfonderna — 115 i stället för 95 milj.kr. Jag tror alltså inte att problemet ligger i 20 milj.kr. mer eller mindre. Viktigare är att verkligen använda resurserna på rätt sätt, och då krävs i vissa fall något av en omorientering av verksamheten till att mer gälla småföretagsamheten och det svåra överbryggandet mellan idé och teknik och marknad. Utvecklingsfondernas kreditgivning har diskuterats. Ibland verkar fonderna vara lika — eller t.o.m. mer — tveksamma till risktagande än affärsbankerna. I stället måste vi uppmuntra riskkreditgivning där möjligheterna att lyckas finns. Det gäller också för bankerna, som borde få ta större risker och kanske även differentiera räntan för olika risknivåer. Jag är t.ex. övertygad om att stora personliga borgensåtaganden alltför ofta utgör en onödig broms på nya satsningar. Liknande tankar var ju också Nils Erik Wååg inne på tidigare. Hans beskrivning av småföretagarnas vardag kan jag f. ö. i stora delar instämma i, även om våra recept för att förbättra deras villkor skiljer sig åt. I vår motion, liksom i några andra, framförs tanken på att se över utvecklingsfondernas målgrupp i syfte att även ge turistföretag chansen att få tillgång till fondernas service. Jag tycker att det finns starka skäl för att öppna dörren också för serviceföretagen inom turistnäringen. Utskottet hänvisar, när det gäller utvecklingsfondernas fortsatta arbete, till att statens industriverk just nu utvärderar utvecklingsfondernas verksamhet och att detta arbete sedan skall utgöra underlag för överväganden i den kommande småföretagspropositionen. Vi får alltså tillfälle att återkomma. Fru talman! En framgångsrik industri är grunden för vår välfärd. Att diskutera Sveriges ekonomi utan att ständigt erinra om detta är meningslöst. Och för den industriella expansionen och sysselsättningen är de mindre och medelstora företagen av helt avgörande betydelse.

Fru talman! Enligt SCB:s industristatistik har antalet arbetsställen i landets tillverkningsindustri minskat med ca 2 96 per år under 1970-talet. I Göteborgs och Bohus län och i Västsverige har nettominskningen varit större än i landet som helhet. Vissa delar av den varuproducerande sektorn har genomgått dramatiska förändringar under perioden. Det minskade byggandet från 1970 medförde att 7 500 arbetstillfällen inom byggnadsindustrin i Storgöteborg försvann mellan 1970 och 1975. Inom tekoindustrin försvann 8 500 arbetstillfällen 1965-1975. Varvsindustrin drabbades av kraftiga nedskärningar 1975-1979. Ca 5 500 arbetstillfällen försvann vid varven och drygt 2 000 hos underleverantörer, legooch entreprenadföretag under en fyraårsperiod. Arbetslösheten i Göteborgsdistriktet har stigit under senare delen av 1970-talet trots att de arbetsmarknadspolitiska insatserna ökat betydligt under perioden. Sammanlagt var under första hälften av 1970-talet ca 10 000 personer arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Mot slutet av 1970-talet hade antalet ökat till bortemot 20 000. I Göteborgs och Bohus län fanns 1978 3,4 personer per ledig plats mot 3,0 i riket som helhet. Konjunkturuppgången från mitten av 1978 gav ett tydligt utslag, men för varje konjunkturtopp ligger arbetslösheten inkl. de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på en högre nivå än under närmast föregående konjunkturtopp. Den totala obalansen på arbetsmarknaden förstärks. Av en studie som genomförts av Göteborgs stadskontor framgår att förtidspensioneringen dels ökat kraftigare, dels ligger på en högre nivå i Göteborg än i övriga storstäder och i riket. Under perioden 1970-1978 fördubblades antalet förtidspensionärer i Göteborgs kommun från ca 10 000 till ca 20 000. För åldrarna över 30 år kan man i stort sett säga att andelen förtidspensionärer något mer än fördubblats under perioden. I åldern 60-64 år har mer än var fjärde person förtidspension. Göteborgs näringslivssekretariats prognos över efterfrågan på arbetskraft i Storgöteborg är alarmerande. Den säger att antalet personer tillhörande arbetskraften ökar med 19 500 fram till 1985. Samtidigt väntas antalet arbetstillfällen minska med ungefär 2 500. Detta innebär att antalet personer som inte skulle ha möjlighet att få arbete skulle öka till 30 500 år 1985 — trots att man räknar med en ökning av antalet förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl till 6 000 under samma period. Den negativa sysselsättningsutvecklingen inom industrisektorn som helhet betyder inte att Göteborgsregionens företag är ekonomiskt svaga. Industriproduktionen, mätt i saluvärde och förädlingsvärde, ökade avsevärt under 1970-talet, trots den djupa lågkonjunkturen efter 1975. Såväl industrins saluvärde som dess förädlingsvärde växte snabbare i Göteborgs och Bohus län än i övriga storstadslän och i riket efter 1970. Ökningen var också snabbare än inflationen. I mitten av 1970-talet sysselsatte Göteborgsregionens näringsliv ca 320 000 förvärvsarbetande på heleller deltid. Den offentliga sektorn, handeln och industrin svarade för knappt en tredjedel var av denna sysselsättning. Det som kännetecknar detta näringsliv är först och främst den ensidiga och specialiserade industriproduktionen. Hela 50-60 976 av industrisysselsättningen återfinns nämligen inom transportmedelssektorn. Detta är ett logiskt resultat av en ”medveten” strukturell anpassning av Göteborgs industri till den internationella marknaden alltsedan 1950-talet. I en rapport från kommunstyrelsen konstateras att Göteborg klarat dessa strukturförändringar bra men att samtidigt beroendet av storföretagen ökat. Således svarade Därtill har, kan vi konstatera, dessa strukturella förändringar blivit allt svårare att genomföra i en värld där allting sker snabbare och snabbare. ”Strukturrationaliseringen” kunde ta 25 år på sig för att successivt avveckla textiloch konfektionsindustrin i Göteborgsregionen. Antalet anställda har minskat från 21 000 år 1945 till 4 000 år 1979. När det gällde varvsindustrin fick man knappt mer än fem år på sig för en avveckling. Dessa strukturförändringar har också ökat rationaliseringstakten inom industrin. Den totala industrisysselsättningen har minskat med över 20 000 sedan mitten av 1960-talet samtidigt som produktiviteten har ökat. Men den minskade industrisysselsättningen beror inte enbart på en ökad rationalisering. Det är värre än så. I själva verket håller Göteborg på att avindustrialiseras. Av 165 industriföretag med minst 50 kollektivanställda 1950 fanns det endast 33 kvar 1978. Därtill kommer att företag flyttat ut sin forskning och stabsfunktion från Göteborg, exempelvis Pripps, Abba, Fyrtornet, Odhner och Turitz. För de företag som har kvar sin tillverkning i Göteborg är utlandsberoendet markant. Det utgör det fjärde drag som kännetecknar stadens näringsliv. Mer än 60 96 av Göteborgsföretagens produktion går på export. Ser vi bara till företagen inom verkstadsindustrin blir andelen ännu större. SKF närmar sig 90 20. Därtill kommer problemet med att näringslivet i Göteborg mer och mer har börjat fungera som en sammansättningsfabrik. En stor del av de komponenter som exempelvis Volvo använder för sin tillverkning kommer från underleverantörer utanför Göteborg. Hela 50 96 importeras från utlandet. Kommunens näringslivssekretariat vill komma till rätta med dessa problem genom en fortsatt specialisering och ett förstärkt internationellt beroende. Hur ser då den internationella omvärld ut med vilken vi skall fördjupa vår samordning? Först och främst kan vi konstatera att det internationella beroendet inte är något typiskt för Göteborg. De flesta av världens industristäder blir alltmer sammanflätade med varandra. Delar till vad som så småningom skall bli en bil eller en verktygsmaskin flyter eller flyger omkring i en ständig ström världen runt. Produktionen sker i allt större utsträckning utan gränser. Detta förhållande avspeglar sig också i den internationella statistiken. Kapitalrörelser och världshandel ökar, och en allt större del av detta utbyte sker inom samma koncerner i form av import och export mellan dotterbolag i olika länder. Företag med en stark internationell inriktning med hela världen som sin arbetsplats, s.k. transnationella företag, anser att detta är en rationell organisering av industriproduktionen. Förhållandet beskrivs i termer som fördjupad ”internationaliseringsprocess”. Under 1970-talet har centraliseringen och multinationaliseringen av den svenska industrin accelererat i allt snabbare takt. Svensk storfinans kopplas i allt högre grad till multinationella intressen och bedömningar. Den saknar numera nationella politiska lojaliteter och är förbunden med intressen vilka är starka nog att disponera om stora resurser mellan länder och regioner i världen. Kapitalets centralisering och multinationalisering får för Sveriges del vissa klara effekter. Resurser för nyinvesteringar styrs nu till andra länder och mindre till Sverige. Delvis på grund av denna utveckling har under en tioårsperiod 100 000 jobb försvunnit från Sverige. Under samma period har antalet anställda i svenska företag utomlands ökat med ungefär 100 000. Strävan efter en fördjupad internationell samordning, där varje lands industriproduktion skall anpassas efter förutsättningarna på världsmarknaden, kommer till klart uttryck i de olika industripolitiska program som har presenterats i Sverige under senare år. Olika expertutredningar undviker att tala om våra inhemska marknader och materiella behov. Desto mer diskuterar de hur denna omstrukturering skall gå till och vilken roll AP-fonder eller eventuella löntagarfonder kan spela för det kapitaltillskott som erfordras. Utredningarna är överens om att vi måste exportera oss ur krisen. Endast härigenom anses underskottet i bytesbalansen kunna minska och den industriella produktionen och sysselsättningen öka. Att samtliga våra större handelspartner inom det s.k. OECD-blocket, med vilket 90 26 av vårt handelsutbyte sker, också har underskott i sina bytesbalanser och försöker lösa krisen på samma sätt som vi låtsas utredarna inte om. Inte heller låtsas de om det faktum att de sektorer som Sverige skall basera sin export på, exempelvis tekniskt avancerade produkter inom verkstadsindustrin, elektroniken och den kemiska industrin, har en så hög importandel att vi för varje hundralapp som vi får in på varor som vi exporterar behöver importera delar för 60-70 kr. Utredningarna diskuterar inte heller huruvida sysselsättningen inom den exportinriktade industrin verkligen kan tillåtas öka om produktionen skall vara konkurrenskraftig. Sannolikt skulle en ökad avsättning på exportmarknaden tvärtom kräva en ökad robotisering av tillverkningen. I delar av den svenska ekonomin finns i dag stora behov av långsiktiga nyinvesteringar. På många områden har förnyelsen dröjt alltför länge. Flera av dessa kan erbjuda avsättningsområden bl.a. för varven. En vidgad nationell marknad skulle således kunna stödja varvsoch verkstadsindustrin och gynna en förnyelse av varven i former som inte är kombinerade med ytterligare nedskärningar och avskedanden. Landets transportväsen kräver nyinvesteringar och avsevärda omställningar. Det krävs en betydande nyproduktion av material och utrustning för att öka järnvägsnätets framtida kapacitet. Det krävs därtill produktion för att öka och utveckla kapaciteten inom den inrikes sjöfarten. Betydande mängder tyngre gods kan med fördel föras över till denna transportsektor. Det finns en rad starka skäl som talar för en sådan satsning. Viktiga delar av industrin måste de kommande åren förnya och byta ut sina anläggningar. Det gäller i första hand delar av den tunga industrin, skogsindustrin och den metallurgiska industrin. På de nya anläggningarna kommer det att ställas radikalt annorlunda krav, framkallade av det allmänna kostnadsläget, av miljöproblemen och av energisituationen. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det ligger på regeringens ansvar och i det allmännas bästa att statsmakterna utarbetar ett industripolitiskt program utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter, ett industripolitiskt program som syftar till att minska Sveriges beroende av export, öka förädlingsgraden av industriproduktionen och öka marknaden för inhemsk produktion. Ett program som utgår från och syftar till att tillfredsställa människors behov och inte kapitalets profitintressen. Därvid måste särskild vikt läggas vid regioner med ensidig industriell inriktning, exportberoende och starka monopoliseringstendenser och där kristendenserna är uppenbara, såsom i Göteborgsregionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Fru talman! Några av de många socialdemokratiska reservationerna till betänkande 64 har ännu inte berörts av representanter för utskottsmajoriteten. Jag vill först kortfattat kommentera några av reservationerna. Reservationerna 8 och 9 rör allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse. Reservanterna upprepar där ett par krav från närmast föregående riksmöten om att fondens möjligheter till engagemang i samma bolag inte skall vara begränsat till högst 10 20 av aktiekapitalet samt att det i reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning skall finnas en bestämmelse som ålägger fondstyrelsen att fästa vikt vid de anställdas synpunkter inför beslut om engagemang. Vid behandlingen av motsvarande yrkanden vid föregående riksmöte och hösten 1980 avstyrktes dessa av näringsutskottet — med reservation av de socialdemokratiska ledamöterna — och avslogs av riksdagen. Utskottsmajoriteten anser fortfarande att tioprocentsregeln, som trädde i kraft så sent som den 1 januari 1980, är motiverad och avstyrker förslaget att regeln skall upphävas. Utskottet uttalade vid förra riksmötet att det är naturligt att fjärde fondstyrelsen beaktar de anställdas synpunkter på företagets utveckling vid beredning av frågor om engagemang i en nyemission, men utskottet sade också att särskilda direktiv till fondstyrelsen av den innebörden inte bedömdes vara erforderliga. Utskottsmajoriteten använder samma motivering för att även i år avstyrka motionsyrkandet. Sedan finns det två reservationer som särskilt berör Värmland. Den första är reservation nr 12, som handlar om riskkapital till den regionala utvecklingsfonden i Värmlands län. Reservanterna önskar ett särskilt reservationsanslag på 10 milj.kr. för det ändamålet. Utskottet säger att förslag om utökade möjligheter för utvecklingsfonden att lämna garantier för lån har lagts fram i proposition 100 och tillstyrkts av näringsutskottet. Riksdagen har nyligen beslutat enligt utskottets hemställan. Utskottet erinrar också om att riksdagen nyligen på förslag av arbetsmarknadsutskottet har beslutat om stöd på upp till 20 milj.kr. till fortsatta insatser för att främja den industriella utvecklingen i Värmlands län. Värmland har alltså fått ett gott stöd och utvecklingsfonden där, liksom övriga utvecklingsfonder, har fått möjligheter till ökad utlåning. Utrymme för ytterligare insatser för Värmlands län har utskottsmajoriteten inte funnit att det finns. Det är ju trots allt så att fler län än Värmlands län har regionalpolitiska svårigheter. Reservation 22 rör också Värmlands län. Där föreslås försöksverksamhet med ett regionalt forskningsorgan i Värmlands län, och för det ändamålet vill reservanterna ha 5 milj.kr. Det förslaget har också förekommit tidigare, och utbildningsutskottet yttrade sig under förra riksmötet om det förslaget. Sammanfattningsvis kunde utskottet konstatera att det redan finns flera former av stöd för regionalt inriktat forskningsoch utvecklingsarbete liksom kontaktverksamhet av skilda slag mellan högskoleforskningen och näringslivet. Utskottet sade också att det är viktigt att inte splittra resurserna på alltför många och alltför små organ och att inte inrätta parallellt verkande organisationer. Näringsutskottet hänvisar i år liksom föregående år till utbildningsutskottets uttalande när man avstyrker detta motionsyrkande. Ett gemensamt drag hos de många socialdemokratiska reservationerna är att de inte bara sammantaget medför ganska stora utgifter utan att de framför allt medför en fortsatt snabb tillväxt av den offentliga byråkratin på näringslivets område. Jag har roat mig med att göra en jämförelse med förhållandena för 14—15 år sedan. Ramarna för näringslivets verksamhet drogs då i huvudsak upp av finansoch handelsdepartementen. På verksområdet hade kommerskollegium det övergripande myndighetsansvaret, och finansieringen av både investeringar och verksamhet sköttes praktiskt taget helt av affärsbankerna. Sedan fick vi någonting som kallades den socialdemokratiska aktiva näringspolitiken, och då började en fantastisk omvandlingsprocess. 1967 fick vi Investeringsbanken och styrelsen för teknisk utveckling, 1968 Svenska utvecklingsaktiebolaget och dess dotterbolag Svetab, 1969 industridepartementet. 1970 fick vi de första selektiva branschstöden, för tekoindustrin och den manuella glasindustrin, 1972 för skooch möbelindustrin och senare för en hel del andra branscher. I samband med detta fick vi särskilda delegationer och andra organ som skulle följa utvecklingen av de här branscherna och användningen av stöden. 1972 fick vi också AB Strukturgaranti, 1973 industriverket och under 1970-talets första hälft branschråd för byggnadsindustrin, stålindustrin, varvsindustrin och skogsindustrin. Den här utvecklingen fortsatte under de borgerliga regeringarnas tid om än i något långsammare takt. Under andra hälften av 1970-talet fick vi t.ex. särskilda delegationer för den mellansvenska gruvindustrin och specialstålsindustrin. 1978 fick vi utvecklingsfonderna, 1979 industrifonden. Under de fem senaste åren har vi fått inte mindre än tio regionala utvecklingsoch investmentbolag, där staten sammanlagt har satsat 300 milj.kr. Och nu får vi tre s.k. nationella utvecklingsbolag. Listan skulle kunna göras mycket längre. Det här är bara de grova dragen, och jag har ändå inte nämnt något om allt det som har hänt inom energipolitiken, regionalpolitiken, den statliga företagssektorn, konsumentpolitiken, miljöpolitiken, arbetsrättslagstiftningen och inom alla andra områden som helt har förändrat förutsättningarna för näringslivets verksamhet. För 14-15 år sedan, när vi hade den enkla organisationen, var vårt näringsliv mycket framgångsrikt och kunde finansiera en snabb social och materiell välfärdsuppbyggnad. I dag går större delen av vårt näringsliv på knä och har inte förmåga att få fram de inkomster som vi skulle ha behövt för att upprätthålla ekonomisk balans. Jag vill naturligtvis inte med detta påstå att tillväxten av den offentliga näringspolitiska byråkratin skulle vara orsak till de ekonomiska svårigheter som vi har eller att de skulle ha haft avgörande betydelse. Men en sådan här återblick kan väl ändå ge oss anledning att fundera över om den här kolossala förändringen av den miljö i vilken våra företag skall arbeta verkligen varit till fördel för vårt näringsliv och vår ekonomi. Proposition 130, som vi nu behandlar, har tillkommit under trepartiregeringens tid, och moderata samlingspartiets representanter har naturligtvis accepterat den och medverkat till den, även om vi inte är helt överlyckliga över varenda bokstav i propositionen. Jag tycker att industriministern har lyckats ganska bra med att hålla tillbaka den lust som man eventuellt kan ha haft att bygga vidare på utvidgningen av den näringspolitiska byråkratin. Men det finns vissa inslag med den inriktningen i propositionen. Det gäller förslaget om tre nya statliga s.k. nationella utvecklingsbolag. Det gäller anmälan om inrättande av ett struktursekretariat i industridepartementet, och kanske aviseringen av en utredning om s.k. trygghetsfonder också kan hänföras till det området. Att vi moderater inte gjort invändningar mot dessa förslag har olika bakgrunder. De nya nationella utvecklingsbolagen är ju en beställning från riksdagen, som regeringen måste effektuera. I det sammanhanget vill jag nämna att när riksdagen tog beslutet om inrättande av sådana utvecklingsbolag, så opponerade sig moderata samlingspartiets och folkpartiets representanter mot förslaget, och dessa två partiers representanter i utskottet har påmint om detta i ett särskilt yttrande till betänkande 64. Vi har inte gjort några invändningar mot struktursekretariatet, av den anledningen att vi inte ser det som en expansion av verksamheten, utan som en omdisponering av resurserna i industridepartementet, en förändring som förefaller vara vettig. Men inför kommande tider skulle jag vilja lägga regeringen och i synnerhet industriministern på hjärtat att tänka på den enorma tillväxten hos den offentliga näringspolitiska byråkratin och hålla den under uppsikt. När det gäller fortsatta besparingsåtgärder räcker det enligt min uppfattning inte med att inrikta sig på de direkta subventionerna, utan man måste även vara uppmärksam på byråkratin. Jag tror att denna byråkrati kostar oss betydligt mer än vad vi kan se vid behandlingen av'anslagsärenden här i riksdagen. Som en illustration till vad jag menar vill jag citera några rader ur en rapport från dataoch elektronikkommittén som nyligen kommit . Det gäller sågverksindustrin, och jag citerar på s. 111: ”Enligt uppgift har cirka 120 offentliga och andra utredningar med anknytning till sågverksindustrin producerats under de senaste tio åren . Det torde inte vara någon överdrift att påstå att det omfattande utredningsarbete som nedlagts hittills avsatt tämligen begränsade resultat. De åtgärder som vidtagits av olika myndigheter har inte heller samordnats i någon större utsträckning. En av förklaringarna till detta kan vara att de åtgärder som föreslagits i olika utredningar inte i tillräcklig utsträckning utgått från de skilda förutsättningar som föreligger för olika kategorier av sågverk. Därigenom har förslagen inte heller fått erforderlig anslutning från företagen i branschen.” Det allvarligaste med detta är inte, som jag ser det, att alla dessa utredningar medfört kostnader som uppenbarligen givit ganska ringa utbyte för branschen. Det allvarligaste är att denna utredningshysteri också medfört allvarliga skador på många företag i branschen. Jag vill till sist, fru talman, citera några rader ur en artikel i senaste numret av Svensk Tidskrift. Artikeln inleds med en erinran om att industriminister Nils Åsling, när han presenterade sin industripolitiska proposition, sade att det våras för industrin. Artikeln uttrycker en viss förvåning över det uttalandet, och efter en genomgång av propositionen och det läge vi befinner oss i avslutas artikeln med följande uppmaning till industriministern: ”Avreglera, avbyråkratisera, släpp de produktiva krafterna loss — då kommer vårkänslorna!”

Fru talman! Karl Björzén talade här om något slags förhållande mellan olika stödformer från samhällets sida och det faktum att näringslivet nu går sämre. Klart är emellertid att man inte kan påvisa något sådant negativt samband. Företeelserna sammanfaller i tiden, men något annat samband finns inte. Man kan inte påstå att det ena är en följd av det andra. Jag uppskattar att Karl Björzén är mån om att vi skali bekämpa byråkratin. Som praktisk ingenjör är naturligtvis Karl Björzén rätte mannen att påpeka vådorna av byråkratiseringen. Synd då att inte Karl Björzén följde min reservation vid tillkomsten av energiverket, som verkligen är en onödig utväxt på byråkratin här i landet.
Fru talman! Jag vill bara beträffande energiverkets inrättande nämna att det i detta verk samlas uppgifter som nu ligger på nio olika offentliga myndigheter. Så det innebär en rationalisering, inte en utvidgning av byråkratin.
Fru talman! De olika utredningarna etc. på energisidan kunde mycket väl ha samlats inom industriverket. Då hade vi fått en ledningsorganisation och en stabsorganisation mindre. Det hade verkligen varit ett led i avbyråkratiseringen.

Fru talman! På Margot Wallströms fråga vill jag bara svara att om man har en totalsumma för forskning och utveckling, innebär en uppdelning av denna på 5 miljoner hit och 5 miljoner dit en splittring av resurserna. Man kan sannolikt nå bättre resultat, om man inte låter en sådan splittring gå för långt.

Fru talman! Det är naturligtvis önskvärt att de personella och materiella resurser som finns tillgängliga för forskningsarbete utnyttjas, och jag hoppas att så också sker i Värmland. Men detta förslag går ju ut på att avdela 5 milj.kr. för ett särskilt forskningsorgan, som jag föreställer mig måste ha någon sorts ledande uppgift och en kontaktuppgift inom det här området. När det gäller att administrera forskningen är utbildningsutskottet det handläggande utskottet, och näringsutskottet har på den här punkten följt utbildningsutskottets rekommendationer.

Fru talman! Grundläggande princip för svensk industripolitik bör vara att samhället drar upp de ramar inom vilka näringslivet i dess helhet har att arbeta. Dessa ramar måste ständigt anpassas till näringspolitikens långsiktiga inriktning, som kombineras med den dagsaktuella verklighetsproblematiken. Staten bör därför i princip avstå från alla former av detaljstyrning av näringslivet både i vad det gäller hela sektorer och i vad det gäller enskilda företag. Samhällets näringspolitik måste främst inriktas på att arbeta med generella medel. Stöd till enskilda företag eller hela branscher minskar konkurrensen, drar ibland ner effektiviteten och leder alltför ofta till ett snedvridet resursutnyttjande. En punktinriktad, selektivt verkande näringspolitik leder till en centralisering av både själva verksamheten och beslutanderätten i viktiga frågor. Det blir med andra ord en högst olycklig koncentration av makten till få personer. Mycket starka skäl måste därför finnas för att staten skall gripa in med subventioner till enskilda företag. Staten har dock ett ansvar för att en omstrukturering sker i socialt acceptabla former. När staten av detta skäl övertar eller stöder företag bör stödet vara tidsbegränsat. Företag som kommit i statlig ägo bör normalt efter en omstrukturering återigen säljas. Annars kommer den statliga företagssektorn hela tiden att växa sig allt större. Statlig företagsamhet kan vara motiverad av arbetsmarknadseller konkurrensskäl. Statliga företag som verkar inom samma branscher som enskilda företag måste konkurrera på lika villkor. På samma sätt som andra ägare måste staten ha möjlighet att också sälja företag eller delar av företag. Forskning och generösa skatteregler bör vara de viktigaste medlen i den långsiktiga industripolitiken. Förnyelse av produkter, utveckling av produktionsmetoder samt hög teknisk kvalitet är väsentliga konkurrensfaktorer. Ny teknologi och olika utvecklingsprojekt kan få en chans genom statliga beställningar. Som medveten beställare av stora projekt som annars inte skulle ha kommit till stånd — t.ex. inom energi-, teleoch dataområdena — kan stat och kommun spela en roll för att främja svensk industris utveckling. Staten skall låta privata företag konkurrera på lika villkor för att lösa önskvärda näringspolitiska eller arbetsmarknadspolitiska uppgifter. Kommunal upphandling bör ske på helt affärsmässiga grunder. Kommunal egenverksamhet bör undvikas på områden där det finns en fungerande konkurrens. Konkurrens på lika villkor innebär också att företag som anlitas skall fullgöra sina medborgerliga skyldigheter, t.ex. genom att betala skatter och sociala avgifter m.m. De risker för maktkoncentration som följer av storföretagens tillväxt måste på olika sätt motverkas. För att skapa en nödvändig balans mellan olika intressen i samhället bör många olika företagsformer kunna leva och utvecklas sida vid sida. Det gäller enskilda, kooperativa, löntagarägda och statliga företag. En socialt orienterad marknadsekonomi förutsätter ett decentraliserat ägande. Alla former av ägande måste ses som en förvaltning av gemensamma tillgångar och förpliktar därför också till ett miljömedvetet socialt ansvar. Behovet av nyföretagande i olika former liksom existensen av utvecklingsbara mindre och medelstora företag är helt avgörande för en fungerande socialliberal marknadsekonomi. Genom en mångfald av företag och ägarintressen kan maktspridning och en fungerande konkurrens garanteras, vilket är en grundläggande förutsättning för en fungerande näringspolitik, som vi ser det inom folkpartiet. Det ligger också ett demokratiskt värde i att människor har möjligheter att starta ett eget företag och driva sin egen verksamhet. Därför måste samhället stimulera olika former av nyföretagande, samtidigt som småföretagen ges goda arbetsförutsättningar. Det gäller med andra ord att omsätta den beryktade småländska ”Gnosjöandan” till en angelägen möjlighet för hela Sverige att kunna utvecklas i ett småskaligt sysselsättningsskapande närsamhälle. Men då krävs också att de kollektivistiska socialiseringsfonderna även för framtiden får stanna kvar i den berömda papperskorgen. Alla näringspolitiskt utvecklingsbara former av fondsparande måste främst bygga på löntagarnas enskilt ägda andelar. Skattefondssparandet har visat sig vara en intressant metod för att stimulera de många människorna i Sverige att delta i näringslivets kapitalförsörjning och därmed också trygga sysselsättningen. Det arbetande kapitalet i främst småföretag bör inte beskattas så länge det finns kvar i företaget, utan först då kapitalet tas ur företaget skall beskattning ske i vanlig ordning. Detta är en angelägen åtgärd för att stimulera till att ekonomiska resurser plöjs ner i företaget för att trygga sysselsättningen på sikt och underlätta generationsskiften, så att företagsledningen även i fortsättningen finns på den lokala orten. Det bör vara möjligt för småföretag att gå samman i lokala investmentbolag. Den nuvarande bolagslagstiftningen, som är lika för småföretag med något tiotal anställda och storföretag med flera tiotusental anställda, blir i den praktiska tillämpningen orimlig. Därför krävs en komplettering med en speciell småföretagslagstiftning, som möjliggör att förenkla rutiner och kraftigt minska samhällets byråkratiska krav på de små företagen i förhållande till de stora företagen. De stora företagen har givetvis en central betydelse för svensk ekonomi, men oftast är de i stort beroende av småföretag som underleverantörer. Främst i storföretagen är det angeläget att de anställdas inflytande förstärks. De största företagen bör ges möjlighet att införa förvaltningsråd, där ägare och löntagare finns representerade. Fru talman! Det principiella resonemang som jag här har fört om näringspolitikens inriktning i allmänhet och småföretagens utveckling i synnerhet tror jag är av största betydelse för att näringslivet skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt. Här förväntas utifrån landet mycket av nytänkande, engagemang och initiativförmåga i den speciella småföretagarproposition som regeringen har aviserat att lägga på riksdagens bord för beslutsfattande nästa år. I det nu föreliggande betänkandet från näringsutskottet, nr 64, behandlas också en motion som jag tillsammans med Rune Ångström har väckt med anledning av proposition 130 om industripolitikens inriktning, m.m.

Samtidigt framhåller utskottet följande intressanta synpunkter i detta sammanhang: ”Utskottet vill därför understryka vikten av att svensk dataindustri också i fortsättningen kan medverka i utvecklingsprojekt inom området datateknik i hälsooch sjukvården. Genom att de inom sjukvården anställda medverkar i detta utvecklingsarbete skapas goda förutsättningar för mer arbetsmiljövänliga system, något som i sin tur kan vara en positiv försäljningsfaktor vid framtida exportorder. Utskottet vill tillägga att, om svensk dataindustri inte ges tillfälle att medverka, risk föreligger för att de sjukvårdshuvudmän som står i begrepp att gå vidare med datorisering i större skala kommer att vända sig till utländska leverantörer. Regeringen bör därför, anser utskottet, ta de initiativ som behövs för att underlätta för svensk dataindustri att även i fortsättningen medverka i det här åsyftade utvecklingsarbetet.” Jag vill också påpeka att i utskottets skrivning längst ner på s. 41 har noterats motion 2076, vilket är felaktigt. Det skall vara motion 2075. Såsom varande också landstingspolitiker har vi båda motionärer kommit i nära kontakt med denna problematik. Hälsooch sjukvården är, som alla vet, en viktig samhällssektor och i hög grad teknikberoende. De problem som en utvecklad teknik kan hjälpa till att lösa är exempelvis patienternas kvalitetskrav på vården och personalens krav på arbetsmiljön, samtidigt som strävandena att hålla nere driftoch underhållskostnaderna ständigt måste beaktas. Svenskt kunnande inom tillverkningsindustri och byggnadssektor kan med fördel kombineras med svenskt idépraktiskt kunnande inom den sociala samhällssektorn för att bli en viktig framtida svensk exportsatsning. Till de områden i berört hänseende där vi i Sverige nått särskilt långt i förhållande till omvärlden hör hälsooch sjukvården. Genom en framtidssatsning på resursutveckling inom exempelvis datatekniken kan med relativt små medel en behovsbaserad teknikutveckling både beträffande vara och tjänst skapas, till gagn både för hälsooch sjukvården och för de företag som tillverkar produkter för denna sektor. I propositionen om industripolitikens inriktning tas dessa synpunkter upp och belyses. Där talas också om betydelsen av en svensk satsning på teknikexport inom hälsooch sjukvården. Redan nu är ett samarbete etablerat mellan STU och Datasaab AB, det s.k. DASIS, med utvecklande av skilda objekt. De hittills gjorda utvärderingarna av dessa samarbetsprojekt har visat goda resultat. För att komma vidare i detta utvecklingsarbete behöver pilotprojekt startas för att man skall få praktiska erfarenheter att bygga vidare på och undvika kostnadskrävande misstag. Då krävs ett högt teknologiskt kunnande inom svensk industri på detta område, och då är en utveckling av samarbetet inom datatekniken mellan Datasaab AB och STU av stor betydelse för gemensamma framtida satsningar. Slutligen, fru talman, vill jag på denna punkt yrka bifall till näringsutskottets betänkande 1980/81:64, mom. 42, som innebär att riksdagen med anledning av vår motion gör ett tillkännagivande till regeringen angående datorstödda informationssystem inom sjukvården.

Fru talman! Vänsterpartiet kommunisterna har sedan många år krävt att läkemedelsindustrin skall förstatligas. I detta betänkande behandlas denna fråga på en sida mot slutet. möjligheterna till en samordning av resurserna inom den svenska läkemedelsindustrin. Delegationen skulle också ta initiativ i dessa frågor. En övergripande målsättning för delegationens arbete var just att läkemedelsindustrins verksamhet skulle sammanföras i samhällets regi och under samhälleligt ansvar. Jag tycker att man kan djupt beklaga att socialdemokraterna, när det fanns chans att göra något åt förstatligandefrågan, inte gjorde det. Borgarna ändrade på direktiven 1978 och sade att den övergripande målsättningen om ett samhällsinflytande inte längre borde gälla. I motionerna 640 och 1087 föreslår vpk ett förstatligande av läkemedelsindustrin. Vi menar att riksdagen borde uttala sig för att all läkemedelsindustri och medicinsk-teknisk industri ställs under kontroll av samhället och speciellt i vad gäller produktutveckling, marknadsföring och forskning. Detta är, som jag sade, ett gammalt krav från vänsterpartiet kommunisterna. Vi har i olika sammanhang fört fram olika, tungt vägande skäl till att vi anser att detta är ett nödvändigt krav. Dessa skäl har varit av både ekonomiskt och socialmedicinskt slag. Vi anser att det är otillständigt att enskilda företag skall kunna göra god vinst på tillverkning och marknadsföring av läkemedel och andra farmakologiska specialiteter. Vi menar att detta ägandeförhållande påverkar både forskning, tillverkning och marknadsföring av olika läkemedel på ett för patienterna och sjukvården negativt sätt. Att läkemedelsindustrin är i privata händer medför inte bara att den medicinska forskningen till stor del styrs av vinstintressen och att skadliga eller onödiga läkemedel får stor spridning utan tillräcklig kontroll från samhällets sida. Det leder också till att sjukvården får en felaktig och defensiv inriktning. Tillsammans med den medicinsk-tekniska industrin driver läkemedelsindustrin sjukvården mot en allt större slagsida åt det kemisk-tekniska hållet, och åtgärder i motsatt riktning ges allt mindre resurser. Om man förstatligade läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin skulle förutsättningar skapas för en läkemedelstillverkning och en sjukvård som styrdes av samhällsekonomiska hänsyn och enskilda människors behov. Utskottet säger i sitt avslagsyrkande beträffande de två vpk-motionerna att regeringenien proposition aviserat att man har för avsikt att regelbundet och vid behov sammankalla representanter för i första hand sjukvårdshuvudmännen, läkemedelsföretagen och andra intressenter till gemensamma diskussioner och samråd. Man skall vid dessa tillfällen, som det heter, diskutera branschens problem och utvecklingsmöjligheter. Men det är ju något helt annat än att föra in hela läkemedelsindustrikomplexet under samhällets insyn. Det räcker absolut inte för att man skall få kontroll över detta stora komplex. Det är väl heller inte meningen — såvitt jag kan förstå. Man menar från de borgerligas sida att läkemedelsindustrin skall få fortsätta att spekulera i människors sjukdomar och behov av vård. Också på detta område skall vinsten få styra. Det visar sig i olika sammanhang. Av många olika skrifter och sammanställningar framgår att det här är en mycket lukrativ bransch, ja, en av de mest lönsamma nu för tiden. Människor i vårt samhälle blir allt sjukare av olika orsaker, och man förbrukar alltmer läkemedel av olika slag. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till vpk-motionerna i detta avsnitt.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande nr 58 behandlas frågor som tagits upp i olika propositioner och som gäller exportfrämjande åtgärder. Jag skall gå in på några av dessa frågor. Vi socialdemokrater har i en partimotion, nr 2020, understrukit vikten av att mindre och medelstora företag kan få hjälp med att marknadsföra sina produkter i andra länder. Alla partier är ju ganska överens om att vår export är väldigt viktig. Men vi är inte alltid överens om hur vi bäst stöder våra företag på det här området. Vi socialdemokrater tog redan 1979 i en partimotion upp frågan om inrättande av statliga handelshus. Vi menar att det, om sådana handelshus inrättades, skulle bli betydligt lättare för företag som vill ut på exportmarknaden. Vi framhöll att det finns många företag som inte kan satsa på export eller som på grund av riskerna drar sig för att göra det, kanske därför att man vet för litet om olika avlägsna marknader. På näringsutskottets förslag gjorde så riksdagen ett uttalande till regeringen om att en utredning snabbt borde göras inom regeringskansliet angående inrättande av statliga handelshus. Det var endast moderaterna som reserverade sig mot det förslaget. Trots detta är det enda som har skett att några utvecklingsfonder bedriver verksamhet i form av exportsäljbolag. Jag vill understryka att det är glädjande att sådana har kommit till stånd. Men vad vi socialdemokrater menar när det gäller handelshus är att de inte bör vara bundna till en viss region och att de inte heller skall betjäna en viss bransch. Man bör kunna samordna exportförsäljningen från olika delar av landet lika väl som från olika branscher. Vi föreslår därför i vår motion att en delegation tillsätts med uppgift att organisera en försöksverksamhet med export genom ett statligt handelshus. Delegationen bör bestå av representanter för industrioch handelsdepartementen, statens industriverk och Sveriges exportråd. Och naturligtvis bör näringslivet och fackliga organisationer också vara representerade. Vi föreslår också att delegationen för en försöksverksamhet under tre år får ett anslag på 10 milj.kr. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1, som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 58.

För denna grupp anser inte regeringen att det behövs någon särskild lagstiftning men däremot för handelssekreterarens anställda, t.ex. marknadssekreterarna. För dem bör enligt regeringen införas bestämmelser i en särskild lag om tidsbegränsning av anställningen. Det kan vara mycket som talar för att det behövs en tidsbegränsning, men att det skall åligga handelssekreteraren såsom arbetsgivare att besluta om anställningsvillkor anser vi reservanter vara helt fel. Det framlagda lagförslaget är ett avsteg från huvudregeln i lagen om anställningsskydd, som ju innebär att en anställning gäller t. v. utan tidsbegränsning. Vad staten borde göra i stället är att snarast ta upp förhandlingar med arbetstagarnas organisationer. Fru talman! Vi kan inte ställa oss bakom en sådan lag som den föreslagna, och jag yrkar därför bifall till reservation nr 2, som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 58.

Fru talman! Jag skall fatta mig utomordentligt kort. Till näringsutskottets betänkande nr 58 finns fogade två stycken reservationer, som Wivi-Anne Radesjö redan har pläderat för. Den första reservationen gäller statliga nationella handelshus. Som Wivi-Anne Radesjö nämnde finns redan i dag ett antal regionala exportsäljföretag inom utvecklingsfonderna. Vi anser att man bör vänta och utvärdera resultatet och framför allt värdet av dessa regionala exportsäljföretag, innan man går vidare. Dessutom finns det anledning att även visa på att det redan finns ett antal privata handelshus av olika slag med säljorganisation för mindre och medelstora företag. Problemet för mindre och medelstora företag i Sverige är i dag inte alltid att hitta säljkanalen utan snarare att de har ett kostnadsläge som gör det svårt att konkurrera på utlandsmarknaden. Det ser vi alldeles tydligt, när vi går in och tittar på svensk verkstadsindustri, som tenderar att använda en allt större andel importvaror, insatsvaror, i sin produktion i stället för att använda svenska. Detta beror på att tillverkning hos svenska underleverantörer alltför ofta blivit alltför dyrbar. Vi finner alltså ingen anledning att i dag ta ställning till någon form av statligt nationellt handelshus. Det finns inga bärande motiv för ett sådant.

Man måste ha färska intryck och kunskaper, och det kan man inte ha om man får sitta alltför länge på en sådan tjänst. Vi menar att en lagstiftning är angelägen i vad gäller marknadssekreterare. För egen del skulle jag inte ha varit främmande för lagstiftning även i fråga om handelssekreterarnas anställningstid. Det grundläggande är ju ändå denna organisationsprincip — det finns inte så värst mycket att förhandla om för att få ett kollektivavtal. Är det så att man inte får någon tidsbegränsning för handelsoch marknadssekreterare, finns det egentligen inget ordentligt motiv för att inrätta åtminstone de nya marknadssekreterartjänsterna. Finner man vid en kollektivavtalsförhandling att man skulle få den begränsningen — alltså motsatsen — är förhandlingen ändå onödig. Detta är en central organisationsprincip för att hela marknadssekreteraroch handelssekreterarorganisationen skall kunna fungera. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 58 och därmed avslag på reservationerna 1 och 2.
Fru talman! Det har ju varit en försöksverksamhet med regionala exportsäljbolag. Sveriges exportråd har under hösten 1980 redovisat hur det har undersökt och utvärderat detta och hur det hela har fungerat. Exportrådet föreslår att man parallellt med de regionala exportsäljbolagen skulle ha en statlig verksamhet. I vad gäller marknadssekreterarna är det verkligen anmärkningsvärt att man på en del anställda skall tillämpa en speciell lagstiftning, när det tydligen går att ordna en tidsbegränsning för handelssekreterarna genom kollektivavtalsförhandlingar och därmed komma till samma slutprodukt. Enligt uppgift har det inte tagits några som helst kontakter av regeringen som syftar till kollektivavtalsförhandlingar.

Fru talman! När det gäller marknadssekreterarna måste man konstatera att det är något märkligt att kalla till en förhandling utan att ha något som helst förhandlingsutrymme. Det är helt klart från början att det måste vara tidsbegränsade anställningar. Då finns det ingenting att förhandla om, och därför kan en lagstiftning om dessa anställningsvillkor i detta fall försvaras. I vad gäller de statliga handelshusen är det väl helt naturligt att vi först behöver denna utvärdering av de regionala säljbolagen, som utvecklingsfonderna driver. Trots allt är det inte någon särskilt trevlig princip, om vi med statliga medel skall behöva bygga upp ytterligare statliga handelshus för att kunna klara exporten. Vår uppfattning är ganska klar: Vi tror att det inte i första hand är i exportsäljkanalerna i form av handelshus det brister. Det är konkurrenskraften i form av kostnadsläget inom svensk industri som brister.
Fru talman! Ja, Per Westerberg, det är staten som inte har gett något som helst förhandlingsutrymme i denna fråga. Vad är det för skillnad mellan att förhandla om visstidsanställning och att förhandla om korttidsanställning för handelssekreterare som gör att detta inte skulle gå att genomföra för marknadssekreterarna?
Fru talman! Jag nämnde redan i mitt inledningsanförande att vi hade varit beredda att acceptera en lagstiftning också för handelssekreterare, om det inte redan hade funnits kollektivavtal för dem. De är beroende av visstidsanställning för att kunna fungera effektivt på sina tjänster — det är vi eniga om. Det är som sagt ingen mening att kalla till en förhandling, om slutresultatet är klart redan från början.

Fru talman! Den s.k. hemmamatchningen, som behandlas i betänkande nr 58, är en oerhört viktig bit för svensk industri och för sysselsättningen. Regeringens uppfattning är att statsstödd kreditgivning vid leveranser inom landet i vissa fall även fortsättningsvis skall finnas tillgänglig för svensk industri. 1980 års exportkreditutredning har föreslagit att den statsstödda kreditgivningen via Sveriges investeringsbank skall fortsätta. Syftet skall vara detsamma som hittills, nämligen att lämna stöd till svenska tillverkare av kapitalvaror vid försäljning på hemmamarknaden i de fall då utländska krediter erbjuds svenska köpare på speciellt förmånliga villkor, som beror på statligt stöd. Svenska metallindustriarbetareförbundet anser att en möjlighet till hemmamatchning är ett nödvändigt komplement för att klara en för företagen mycket besvärande konkurrenssituation. Svenska metallindustriarbetareförbundet, som f.ö. kongressar denna vecka, har i en rapport till kongressen tagit upp problemen kring exportkrediter. Man ser med oro på hur ojämlikheter länderna emellan i exportkreditstödet hotar att konkurrera ut svensk industri. Ett exempel på hur ojämlikheten kan te sig är att Österrikes exportkreditinstitut ger krediter till större exportvolym än det svenska institutet, detta trots att Österrikes export bara är hälften så stor som den svenska. Det är därför helt nödvändigt att man snarast får till stånd internationella överenskommelser som gör det möjligt för svenska företag att hävda sig på lika villkor. I motion 1980/81:2069 belyser motionärerna hur svensk industri med de föreslagna ändringarna i hemmamatchningsstödet och den räntenivå vi f. n. har kan komma att få svårt att hävda sig i den utländska konkurrensen. Utskottet skriver i betänkandet, som f. ö. på denna punkt är enhälligt, att om det visar sig att kravet på ett offertbelopp på minst 1096 av årsomsättningen innebär väsentliga problem vid prövningen av olika stödärenden, utgår utskottet ifrån att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till förändringar. Även andra krav och villkor som fortsättningsvis skall gälla skall kunna omprövas, om det anses nödvändigt. Jag vill redan nu fästa regeringens uppmärksamhet på den oro för sysselsättningen som bl.a. många metallarbetare känner inför de förändrade reglerna om hemmamatchningsstödet. Redan nu har det visat sig att de regler vi skall fatta beslut om kommer att missgynna svensk industri. Regioner, orter och branscher, som vi här i riksdagen har fattat beslut om att satsa på, riskerar att gå miste om sin hemmamarknadsutveckling och därmed också sina möjligheter att hävda sig på exportmarknaden. Vi känner en stark oro för att vi mycket snart kan få uppleva en sådan situation att svenska företag för att kunna sälja i Sverige måste tillverka utomlands. Det är därför helt nödvändigt att i bedömningen av hemmamatchningsstödet också ta hänsyn till de sysselsättningsmässiga och branschpolitiska aspekterna. Inom fackföreningsrörelsen ser vi med djup oro på hur industrijobb efter industrijobb försvinner. Inför en sådan framtid är det helt nödvändigt att regeringen följer utvecklingen kring hemmamatchningsstödet. Och inte bara följer den utan också gör det möjligt att trygga sysselsättningen och företagens utveckling. Regeringen bör under sommaren noggrant följa utvecklingen och återkomma i höst med förslag till de förändringar som kan anses nödvändiga. Den oro som fackföreningsrörelsen känner gör att vi socialdemokrater återkommer i denna fråga.

Fru talman! I anledning av proposition 1980/81:141 om exportfrämjande åtgärder tar Wiggo Komstedt och jag i motion 2100 upp frågan om de ensidiga tullar som tillkom genom det avtal som den socialdemokratiska regeringen ingick med EG 1972. I detta avtal blev det svenska fisket och den svenska fiskberedningsindustrin utsatta för en stark diskriminering. Man sålde det svenska fisket för något annat — om man nu ens fick något i stället. Genom dessa ensidiga tullar försvagas den svenska förmågan att konkurrera, och det är endast bristen på fisk i Nordsjön med starka kvoteringar och sillstopp som har kunnat hålla exporten till EG i gång. Bristen på råvara har gjort att EG har suspenderat sina tullar på oberedd vara, men det står klart att när fisket på nytt kan tas upp för fullt i Nordsjön kommer det svenska fisket och beredningsindustrin inte att kunna konkurrera. Det är allvarligt när sådana avtal träffas om man inte samtidigt är beredd att på annat sätt stödja dem som drabbas. EG har fastställt tullar som för fiskkonserver ligger på 20 20. Men även på På en del varor infördes tullsuspensioner år 1976 i samband med sillfiskeförbudet i Nordsjön. Anledningen var den brist på sill som då uppstod i EG och som drev upp priserna till en mycket hög nivå. Tullen var från början helt suspenderad, men i takt med att tillgången på sill ökade återinfördes tullen för varor ur 03.01 fr.o.m. den 1 januari 1981, för varor ur 03.02 och 16.04 successivt från 3 96 1979 till 5 90 1980 och till 8 96 1981. Beteckningarna gäller sill som har beretts i en eller annan form — den är saltad, filead, kryddad osv. Vi har i Sverige ca 85 000 ton sill/strömming som vi kan exportera, 20 000-25 000 ton skarpsill, musslor och en hel del annat. Värdet av exporten och av sysselsättningen med att bereda dessa kvantiteter behöver knappast påpekas. Det är Europa som är vår stora och traditionella marknad, en marknad som det gäller att slå vakt om. Ett villkor är då avlägsnandet av ensidiga tullar. Jordbruksministern har tillkallat en grupp från olika branscher inom beredningsindustrin. Målet var att finna vägar för en ökad export av beredda livsmedel. När det gäller fisk och fiskprodukter skulle en ökning av beredningsindustrin och även en ökning av exporten vara möjlig, men tullarna på Europamarknaden lägger så allvarliga hinder i vägen att det ter sig svårt att öka eller behålla den nuvarande exporten. Det finns företag inom branschen som har långt avancerade planer på att flytta ut sin verksamhet från Sverige och placera sig inom EG-området. En utarmning av vår beredningsindustri drabbar det svenska fisket. Det står dock klart att det inte går att bedriva fiske och fiskberedning med 20 76 sämre lönsamhet än vad våra konkurrenter i t.ex. Danmark har. En annan allvarlig sak är att vi enligt Gdanskavtalet har förbundit oss att överlåta icke utnyttjade fisktillgångar till andra länder runt Östersjön, om vi inte kan utnyttja våra kvoter. Det leder på sikt till en utarmning av den svenska fiskhanteringen som jag antar att ingen önskar. Utskottet säger i sin skrivning att upprepade försök har gjorts under 1970-talet för att få en avveckling av tullarna till stånd. Dessa försök har inte lett till något resultat. Man överväger fortfarande frågan inom regeringskansliet, precis som man har gjort i nio år. Utskottet utgår från att regeringen vid den fortsatta behandlingen av frågan söker nå en lösning som kan gagna export av fisk och fiskprodukter. Jag har ingen anledning att tro något annat, men jag anser i motsats till utskottet att det är nödvändigt att riksdagen gör ett uttalande. Tiden hastar, och för långa dröjsmål kan vålla stora skador. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 2100.

Fru talman! I motion 1980/81:2073 har Göthe Knutson och jag tagit upp frågan om räntestöd till svenska tillverkare vid försäljning på hemmamarknaden. Vi har framfört kravet att räntan vid s.k. hemmamatchning skall vara 1 90 över consensusnivån i stället för de 2 70 som propositionen och utskottet föreslår. Vidare har vi föreslagit att kravet på att offertbeloppet skall uppgå till 10 96 av företagets årsomsättning skall utgå. Vi anser i stället att en gräns i kronor borde fastställas och att regeringen kunde avgöra ärendena i varje särskilt fall med hänsyn till affärens betydelse för det enskilda företaget och arbetsmarknadsläget på orten. Liknande krav har också framförts till utskottet av bl.a. Sveriges Industriförbund och i annan motion till riksdagen. Tyvärr nådde vi inte ända fram med vår motion, men utskottet har en ganska positiv skrivning. Vi delar utskottets uppfattning att statsstödd kreditgivning vid leveranser inom landet kan ifrågasättas, men våra företag är ju beroende av andra länders kreditvillkor. Jag har i dagarna haft kontakt med bl.a. ett värmländskt företag som tillverkar pappersoch cellulosamaskiner, och man känner sedan länge stor oro för konkurrensen framför allt från Finland, som ju ger stora räntesubventioner till sina företag. Tidigare talare har uttryckt fackföreningsrörelsens oro över de försvårade möjligheterna till hemmamatchning. Denna oro delas av företagsledare och av oss som ansvariga politiker. Nu anger utskottet att diskussioner skall föras med Finland inom en nära framtid, och det är verkligen att hoppas att dessa förhandlingar ger resultat. Kanske kan man få specialöverenskommelser vad gäller leveranser till pappersoch cellulosaindustrin? Hittills har det varit mycket svårt att nå några överenskommelser. Svenska företag riskerar att bli helt utkonkurrerade på sin egen hemmamarknad. Den totala räntebelastningen för våra företag vid anbudsgivning uppgår till ca 13 26 mot ca 9 96 för konkurrenterna. Då är det förståeligt att de svenska företagen kommer till korta. Det räcker inte med en framstående teknik — priset och räntevillkoren blir avgörande. Utskottet utgår ifrån att regeringen vid den årliga prövningen skall överväga de krav som vi motionärer har ställt. Eftersom utskottet är helt enigt i den här frågan har jag inget särskilt yrkande. Men jag vill med det här anförandet kraftigt understryka vad utskottet har anfört och tar utskottets skrivning till intäkt för att regeringen noga följer utvecklingen på detta område. Det får inte bli så, fru talman, att kon dör medan gräset växer!

Fru talman! Jag skall säga några ord i anslutning till näringsutskottets betänkande nr 65. Det gäller regeringsavtalet mellan Norge och Sverige som nu förelagts riksdagen för godkännande. Låt mig då först säga att från socialdemokratiskt håll är vi starkt positiva till ett utökat ekonomiskt och industriellt samarbete med Norge. Vi tycker dock att det är viktigt att avtalen ges en sådan utformning att föroch nackdelar någorlunda balanserar varandra. Som exempel kan nämnas fördelningen av de finansiella bidragen till den gemensamma norsk-svenska industrifond som ingår i avtalet. Sverige skall till fonden betala 200 miljoner och Norge 50 miljoner. Man kan med rätta fråga sig om den svenska regeringen verkligen hade klart för sig vilket land av de två som lånar stora pengar utomlands och vilket land det är som för framtiden kan förutse stora valutaöverskott. Men detta är kanske ett mindre problem i sammanhanget. Vad som däremot oroar, och det har vi också fört fram i socialdemokraternas särskilda yttrande, är effekten av avtalet på den svenska raffinaderiindustrin. Denna uppfattning har mycket starkt understrukits av arbetstagarna och arbetsgivarna inom den här branschen. Enligt avtalet förpliktar sig den svenska regeringen att verka för att Sverige skall importera närmare 2 miljoner ton raffinerade oljeprodukter från Norge per år, inte råolja utan just raffinerade oljeprodukter. Det fordras ingen större intelligens för att räkna ut att detta avtal på den här punkten, i kombination med den minskade totala oljeförbrukning som slås fast i regeringens energiproposition, mycket väl kan bli ett övermäktigt hot mot flera av de svenska raffinaderierna med direkta nedläggningar och direkt arbetslöshet som följd. Vi har nu en förbrukning på 22 miljoner ton. Den skall sjunka enligt regeringens planering ner till 16-14 miljoner ton år 1990. Import från Norge innebär ett tillskott på 2 miljoner ton raffinerade produkter. Raffinaderikapaciteten ligger nu på 22 miljoner ton. Detta leder direkt till utslagning. Mot denna bakgrund är det obegripligt att den svenska borgerliga regeringen med öppna ögon gick in i denna del av avtalet. Det är också viktigt att markera att avtalet på den här punkten innebär ett steg tillbaka med hänsyn till den energipolitiska handlingsfriheten. Vad vi behöver är att själva raffinera våra oljeprodukter. Det ger i ett åtstramningsläge maximal handlingsfrihet och flexibilitet. Norgeavtalet innebär på denna punkt försämringar. Jag ser framför mig stora problem för de två halvstora oljeraffinaderierna i Göteborg, BP och Shell/Koppartrans. Det kan röra sig om åtskilliga hundratal personer som kommer att få gå ut i arbetslöshet. Det är bra att näringsutskottets borgerliga ledamöter ändå har insett de problem som här föreligger på grund av Norgeavtalet. Man erkänner att avtalet i denna del kan få effekter på sysselsättningen inom en hårt prövad bransch. Men man tror att den föreslagna blandade kommission som skall tillsättas i anslutning till avtalet kan behandla det här. Det är faktiskt, fru talman, också socialdemokratins förhoppning. Vi har inte velat gå så långt som till en reservation. Det säger sig självt att man endast med viss tveksamhet så hårt kritiserar ett avtal som har slutits med det goda grannlandet Norge. Socialdemokraterna i näringsutskottet har dock med sitt särskilda yttrande velat markera att man ser med verklig oro på de problem som härigenom har skapats för den svenska raffinaderiindustrin, inte minst på västkusten och kanske speciellt i Göteborg. Med detta, fru talman, har jag endast velat understryka det särskilda yttrande som näringsutskottets socialdemokrater har gjort och i viss mån två mina händer.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att utskottet har funnit att det föreligger mycket starka skäl för att vidareutveckla samarbetet mellan Norge och Sverige såväl på det industriella området som på energiområdet. De båda länderna har på industrisidan gemensamma problem, som med fördel kan lösas i samarbete snarare än i konkurrens. På energisidan kan de båda ländernas resurser sägas komplettera varandra. Detta utbyte av energiråvaror länderna emellan framstår därför som naturligt. I motion 1406 framhålls vikten av att initiativ tas för att bredda samarbetet mellan Sverige och Norge inom småföretagarsektorn. Frågan bör kunna tas upp i småföretagsdelegationen och utvecklas genom samverkan mellan Exportrådet, industriverket, utvecklingsfonderna samt i olika näringslivsorganisationer, för att sedan behandlas vid överläggningar med motsvarande organ i Norge. Utskottet delar motionärernas uppfattning att det finns ett behov av vidgat samarbete på småföretagarnivå inom industrin och handeln med svenska och norska företag. Initiativ bör tas för att bredda detta samarbete.

Utskottet hänvisar till den blandade kommissionen och tror att vi kan lösa dessa problem där. Man får heller aldrig glömma bort att det finns två parter kring ett avtal. Självklart kan inte den ena parten, Sverige, få alla sina synpunkter tillgodosedda. Den fortsatta utvecklingen får givetvis ge det slutliga svaret på om detta är ett i alla avseenden helt lyckat avtal. Men utskottets bedömning är att det finns mycket goda förutsättningar för det breddade samarbete på industrioch energisidan som skall ge Sverige väsentliga fördelar. Därmed hemställer jag om bifall till utskottets samtliga yrkanden i betänkande 65.
Fru talman! Ivar Franzén säger att det alltid finns två parter när man förhandlar om ett avtal. Det är naturligtvis riktigt. Vi kan inte räkna med alla fördelar och inga nackdelar. Men jag tror ändå norrmännen hade varit så kloka att de, om den borgerliga regeringen hade stått fast vid att det var råolja som skulle importeras och inte raffinerade produkter, hade insett den svåra situation som kan förutses för svensk raffinaderiindustri och inte insisterat på denna punkt. Här rör det sig direkt om utslagning av svenska företag och av svenska anställda. Ivar Franzén hänvisar vidare till den blandade kommissionen och vad den kan uträtta. Man kan ha olika uppfattning på den här punkten. Jag tror man måste ha en pessimistisk syn. Det finns inskrivet i avtalet att regeringen skall verka för en import av raffinerade produkter. Kommissionen har alltså inte stort mandat, om inte norrmännen visar osedvanligt god vilja. Med den markeringen har jag understrukit att det kommer att bli problem här. Det hade varit en fördel om den borgerliga regeringen insett det innan man skrev på avtalet.
Fru talman! Låt mig bara konstatera att det inte finns något tvång att importera upp till tre fjärdedelar av kvantiteten i form av färdiga varor, men det finns den möjligheten. Grunden för import skall ju vara avtal som sluts mellan företag i de olika länderna. I dag vet vi inte med säkerhet om det blir någon oljimport beroende på detta avtal, men vi vet att vi har möjligheter till denna import, som då är förknippad med vissa villkor, vilka i och för sig kunde önskas vara bättre.
Fru talman! Det finns ett tvång. Det föreligger ett avtal, och det står i artikel IV: ”Parterna skall lägga förhållandena till rätta för att norska företag med tillgång på råolja kan engagera sig på affärsmässig grund direkt i marknadsföring av råolja och oljeprodukter på den svenska marknaden---.” I artikel III står: ”Vid leveranser enligt artikel II skall man från norsk sida ha möjlighet att leverera upp till 3/4 som oljeprodukter.” Visst finns det tvång, Ivar Franzén. Låt oss inte sopa verkligheten under mattan.
Fru talman! Avtalet innebär möjligheter till leverans. Tvånget gäller på vilka villkor dessa leveranser skall ske. Men volymen grundar sig på att det finns avtalsparter i Sverige som vill köpa dessa kvantiteter. Det finns alltså icke något tvång att Sverige volymmässigt måste importera 2 miljoner ton norsk olja.

Fru talman! I två motioner som behandlas i betänkandet om ekonomiskt samarbete mellan Norge och Sverige, nämligen motion 1468 av Sven Aspling m.fl. och motion 2 185 med mig som första namn, har vi motionärer uttryckt förhoppningsfulla förväntningar på ett framtida industriellt samarbete mellan Norge och Sverige. Vi har i motionerna krävt flera initiativ av regering och riksdag i frågor om ökat industriellt samarbete mellan Norge och Sverige, i syfte att gränslänen mot Norge nu äntligen skall få uppleva en positiv trend i sin industriella utveckling efter många års industriell tillbakagång och därav följande nedgång i sysselsättningen i dessa län. Vi har pekat på den inneboende förmåga som finns i samtliga gränslän mot Norge och som av oss måste ses som en nationell resurs för ett ökat Norgesamarbete. I samtliga gränslän finns såväl duglig och yrkeskunnig arbetskraft som många fina industriföretag, vilkas kunnande i dag tyvärr inte tas till vara, eftersom det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter inom gränslänens industriföretag. Och skogslänen, i vilka nästan samtliga gränslän ingår, har under perioden 1977-1980 förlorat 20 600 industrijobb. Detta talar för att det finns stora behov av nya arbetstillfällen i de aktuella länen. Vi framhåller i motionerna det samarbete med Norge som redan pågår i gränslänen, och vi har exemplifierat detta genom att belysa Norgesamarbetet mellan länsmyndigheter, kommuner och företag i Värmlands län. Där behövs egentligen väldigt litet av initiativ för att vi från svensk sida snabbt skall kunna bygga vidare på den grund för ökat samarbete som där redan skapats. Vi tror också att det från svensk sida är nödvändigt att snabbt klara ut inom vilka näringsområden och inom vilka geografiska områden som man i framtiden kan räkna med att kunna bedriva försäljning av varor och produkter till Norge. Personligen känner jag till att det inom ett av de norska gränsfylkena — Hedmark — som gränsar till Värmland och Kopparberg, finns stora förväntningar om att skogsindustrin i Hedmark, som är detta fylkes största industribransch, skall få möjlighet att ta en stor del av sitt råvarubehov från Värmland och Kopparberg. Man får i Hedmarks fylke en stor råvarubrist framför allt under 1985. Det är klart att stora virkesleveranser från Kopparberg och Värmland inverkar negativt på dessa läns skogsindustrier. Därför måste i ett framtida ekonomiskt och industriellt samarbete mellan Sverige och Norge sådana faktorer som jag nu har nämnt vägas in. Vi vet att vi inom de svenska gränslänen kommer att få vara med om att uppfylla en stor del av de svenska åtagandena i avtalet. En viss del av både den elkraft och den skogsråvara som vi genom avtalet från svensk sida åtar oss att leverera till Norge kommer att i första hand tas från gränslänen, från Bohuslän i söder till Norrbotten i norr. Mot bakgrund härav kommer vi i gränslänen aldrig utan protester att acceptera att det framtida samarbetets frukter skall falla ned långt utanför gränsregionerna. Det finns redan sådana exempel. Volvos samarbete med Norge har exempelvis inneburit att ett tjugotal arbetstillfällen försvunnit från Töcksfors i Årjängs kommun i Värmland. Man flyttade dessa jobb till Nordnorge, och Volvo fick säkerligen något annat i stället. Men det blev inga nya jobb inom den svenska gränsregionen. Vi menar att en utökning av samarbetet med Norge inte får utvecklas på ett sådant sätt. Fru talman! Det som jag har sagt kan tolkas som ett speciellt vaktslående om gränslänens intressen, och det är också precis vad det är fråga om. Jag vill förklara att jag och mina medmotionärer accepterar utskottets skrivning, eftersom vi tycker oss kunna iaktta att utskottet förstått den syn som vi givit uttryck för i våra motioner om Norgesamarbetet, nämligen att de svenska gränslänen mot Norge vill bli betraktade som framsidan av Norgeavtalet — det är inom dessa gränslän som vi först vill se positiva resultat av ett ökat Norgesamarbete.

Strax före kl.

19.30. Denna åtgärd föranleddes av risken att kammaren under onsdagen vid behandlingen av någon anslagsfråga skulle fatta beslut som avvek från vad utskottet föreslagit. I så fall måste finansutskottet lägga fram och kammaren besluta om en reviderad sammanställning över statsbudgeten 1981/82. Man kunde vidare inte utesluta möjligheten att något ärende under onsdagen kunde komma att återförvisas på grund av lika röstetal. Det kan nu konstateras att ärendebehandlingen gått väsentligt snabbare än beräknat. Någon återförvisning på grund av lika röstetal har inte förekommit, och någon avvikelse från utskottets förslag i anslagsfrågor har inte beslutats. Finansutskottets betänkande med sammanställning över statsbudgeten 1981/82 kan nu bordläggas, och utskottet har hemställt att ärendet skall terspel i Sverige år 1988 företas till avgörande efter endast en bordläggning. Det finns vid sådant förhållande inte någon anledning att dröja till kl. 19.30 med det slutliga ställningstagandet till finansutskottets betänkande.

Fru talman! I betänkande 1980 81:200.

Bakom motionens båda yrkanden ligger omsorg om Sveriges ekonomi. Låt mig, fru talman, belysa nödvändigheten av en sådan omsorg genom några korta citat ur finansutskottets betänkande 1980/81:40: ”Enligt utskottets uppfattning måste vi räkna med att använda större delen av 1980-talet för att komma i balans. ——-—- Detta innebär krav på en mycket återhållsam löneutveckling. Industrin måste vinna marknadsandelar såväl utomlands som här hemma —-—-—. Det krävs att den privata och offentliga konsumtionstillväxten kraftigt hålls tillbaka.” Dessa krav är nära överensstämmande med 1980 års långtidsutrednings huvudalternativ , vilket vi måste följa enligt regeringens bedömning i proposition 1980/81:150. Utvecklingen avviker emellertid högst väsentligt från denna kurs, och LU 80:s målpunkter måste skjutas framåt i tiden. Anpassningsprocessen är kraftigt försenad, och ”ansträngningarna att föra oss in på rätt bana måste intensifieras”, konstaterar finansutskottet lakoniskt. Några siffror för att belysa realismen i detta finansutskottets ställningstagande: Det budgetunderskott som i 1977 års långtidsbudget antogs bli 14,4 miljarder kronor för budgetåret 1979/80 blev i verkligheten 50 miljarder. För budgetåret 1981 86. Detta är en utomordentligt oroande utveckling. Trenden måste brytas, och riksdagen har också uttalat att betydande besparingsåtgärder måste sättas in under de kommande åren. För budgetåret 1982/83 aviserar regeringen i kompletteringspropositionen ett sparmål på minst 12 miljarder kronor. Redan gjorda prutningar inom den offentliga sektorn, liksom de för framtiden aviserade och nödvändiga, kan knappast undgå att beröra all offentlig verksamhet. Det stämmer illa med finansutskottets krav på intensifierade ansträngningar för att leda in vår ekonomi på rätt väg, när regeringen nu föreslår riksdagen att få bemyndigande att skriva ut en check in blanco för förlusttäckning av ett vinter-OS. Förlustrisken har av utredaren Carl Persson angivits till ca 70 milj.kr. Kommittén för vinter-OS i Falun 1988 beräknar kostnaderna till 461,7 milj.kr. och intäkterna till 490,1 milj.kr. — alltså en vinst på 28,4 milj.kr. Spännvidden mellan dessa båda beräkningar belyser osäkerheten i underliggande ekonomiskt utredningsmaterial. Detta har även understrukits i min motion 1980/81:2206. Härtill skall läggas att utanför båda kalkylerna ligger kostnader för hotellbyggen, säkerhetstjänst och ökad kapacitet hos olika kommunikationsmedel, för att nämna några av de större posterna. Beträffande intäktssidan, herr talman, ligger Carl Perssons beräkningar 44 milj.kr. lägre än OS-kommitténs. Detta grundar sig på en försiktigare beräkning av intäkter från förköpsbiljetter, vilket motiveras av att det finns ”anledning att begränsa den optimism beträffande näringslivets intresse” som kommittén hyser. Carl Perssons försiktighet finner jag välgrundad. En egen bedömning av det ekonomiska utfallet gör C. G. Anderberg, ordförande i SOK:s verkställande utskott, när han i en tidningsartikel, med hänvisning till utredningen, finner att det där ”klart framgår att det är högst osannolikt att förlusten blir så stor” som 70 milj.kr. ”Vår kalkyl slutar på vinst”, konstaterar Anderberg. Med redovisade bedömningar av det ekonomiska utfallet borde det inte finnas någon risk för vinterspelens genomförande om det statliga risktagandet begränsades till 70 milj.kr. I kulturutskottets betänkande fastslås emellertid att en sådan begränsning förutsätter ”att någon annan intressent än staten tar på sig ansvaret för eventuella kostnader över nämnda belopp”. Outtalat ligger bakom denna formulering en stark oro för att risktagandet ligger på en högre nivå. Intressant i sammanhanget är även att i samma betänkande saknas vad som framhölls i kulturutskottets betänkande 1977/78:23 angående 1984 års vinterspel, nämligen ”att satsningen på olympiska spel inte fick inverka menligt på utvecklingen av det statliga idrottsstödet under kommande år”. Ehuru kulturutskottet avstyrker min motion måste ändock ett utgiftstak finnas med i ett sammanhang som detta, icke minst med tanke på att till den blivande organisationskommitténs omedelbara arbetsuppgifter hör att precisera och lägga fast vilken omfattning och standard anläggningar och verksamhet skall ha. Alla erfarenheter talar för att speciellt standardkrav har en benägenhet att öka under detaljarbetets gång. Ett utgiftstak sätter gräns för varje sådan strävan och skulle här vara ett stöd för kommitténs arbete. I organisationskommittén skall staten garanteras ett avgörande inflytande. Det är då ytterst angeläget att de av regeringen tillsatta ledamöterna kommer att väljas så att de har den bredaste tänkbara täckning inom områden som ekonomi och när det gäller idrottens behov av anläggningar. Ett konstruktivt tänkande med öppenhet för flexibla lösningar för att möjliggöra de speciella olympiaanläggningarnas vidareanvändning bör prägla kommitténs arbete. Från riksdagens sida kommer det att vara en angelägen uppgift att med begagnande av sina möjligheter till insyn noga följa kommittéarbetets gång. Varken utredningarna eller propositionen gör något allvarligt försök att belysa möjligheterna till besparingar och minskad kapitalförstöring genom att de anläggningar som måste uppföras för vinterspelen ges en sådan teknisk utformning att de i möjligaste mån kan återanvändas för annat ändamål. Jag har tagit upp dessa tankegångar i min motion, och de finns där sammanfattade i yrkande 2. Kulturutskottet delar min uppfattning och förutsätter att synpunkten beaktas i det kommande planeringsarbetet. Den socialdemokratiska reservationen innebär ett blankt avslag på propositionen om ett vinter-OS i Sverige. Jag menar att det borde vara möjligt att genomföra ett sådant utan att utnyttja skattemedel till förlusttäckning. Om denna målsättning skall kunna uppnås beror emellertid på de ledamöter som kommer att ingå i den blivande organisationskommittén. De måste handla under en ständig och djup medvetenhet om de krav Sveriges ekonomiska situation ställer på deras arbete. Slutligen, herr talman, vill jag uttrycka förhoppningen att vi icke låter ett klart ekonomiskt tänkande fördunklas av det i detta sammanhang materiellt obevisbara framtidsvärdet av företeelser som, för att ta ett exempel, reklam för vårt land och dess näringsliv. Jag hade också gärna sett att det såväl i utredningarna som i propositionen funnits en mer inträngande analys av nettointäkten av utländsk valuta. Nu redovisas endast en inkomst från utlandsturisterna. För anläggningarnas uppförande torde dock krävas diverse importerat material, som måste betalas i utländsk valuta. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 1980/81:2206.